Herr talman! Det mest intressanta i denna fråga är att det föreligger tre borgerliga linjer. Det skulle vara intressant att veta hur den borgerliga politiken skulle ha sett ut, om valet i höstas hade givit ett annat utslag. Man kan inte ens ena sig när det gäller att bedöma riksbankens och riksgäldskontorets politik, utan man separerar sig i tre delar. Herr Larsson i Umeå sade att man borde ha fört en mera selektiv politik, inriktad speciellt på skogslänen. Jag undrar hur riksbankens och riksgäldskontorets politik skulle ha sett ut, om den varit inriktad speciellt på skogslänen. Har inte herr Larsson förväxlat det hela med den debatt vi skall ha någon gång i maj? Herr Enarsson talade om att riksbanken har fallit tillbaka på sedelpressarna. Jag försöker hitta det uttrycket i högerreservationen, men där har det inte tagits med. Herr Enarsson ville att man skulle komma med egna synpunkter i ärendet, och jag förmodar att detta var en sådan egen synpunkt som herr Enarsson anförde. Herr Enarsson anmärkte också på att likviditeten hade ökat under föregående år genom att riksbanken köpte obligationer. Ja, meningen med de köpen var just att likviditeten skulle öka. Herr Enarsson hörde vad herr Larsson sade — han ville ha ännu mer stimulans åt näringslivet än det blev.

Räntesänkningarna under året syftade till det, och obligationsköpen, som också medverkade till att öka likviditeten, syftade likaså åt det hållet. Jag tror, herr talman, att det räcker med att anföra detta från socialdemokratiskt håll när jag tillstyrker bankoutskottets utlåtande. Vi får väl låta de tre olika borgerliga linjerna stå som slutvinjett och visa oppositionens oförmåga att samla sig till en alternativ politik också när det gäller att granska riksbanken och riksgäldskontoret.

Herr talman! På denna punkt föreligger ju en välkänd skillnad i uppfattningen, både mellan ledamöter i bankoutskottet och mellan ledamöter här i kamrarna. En del följer den linje riksbanken rekommenderar, andra går emot den. Riksbanksfolket är inte angeläget att statsbudgeten skall få in onödiga medel på sin inkomstsida där de bildar underlag för ytterligare utgifter. Man kan i och för sig förstå detta. Men särskilt tillfredsställande är det inte heller att vinstmedel ligger kvar hos riksbanken och där vid olika tillfällen resulterar i specialarrangemang för att utsläcka dessa vinstmedel eller på annat sätt föra bort dem från vinstkontot. För oss reservanter har det, liksom vid tidigare tillfällen, tett sig riktigast att riksdagen, riksbankens huvudman, i stort sett tar hem vinsterna och redovisar dem på statsbudgeten.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

Herr talman! Reservanterna vill ha en annan disposition av riksbanksvinsten för år 1968 än vad utskottets majoritet har rekommenderat och förordat. Detta betyder att av vinstmedlens drygt 348 miljoner kronor skall 300 miljoner inlevereras till statskassan, mot de 200 miljoner kronor som finansministern har upptagit i statsverkspropositionen. Som herr Regnéll framhöll skulle alltså kursdifferenskontot bli 100 miljoner kronor lägre.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

Herr talman! Jag kan inte finna att denna fråga av utskottet blivit behandlad på ett tillfredsställande sätt, och jag skulle därför egentligen yrka på återremiss av hela ärendet. Bokhandlareföreningen hade skriftligen framfört sina synpunkter till utskottet, men föreningen hade också anhållit att dess direktör personligen skulle få klargöra synpunkterna ytterligare inför utskottet och gå dess ledamöter till handa genom att svara på frågor. Denna anhållan avslogs. Näringsfrihetsombudsmannen bereddes däremot tillfälle att, om han så önskade, personligen redogöra för sina åsikter och svara på frågor. Han utnyttjade också detta tillfälle till att under en och en kvarts timme polemisera mot Bokhandlareföreningen. Näringsfrihetsombudsmannen är i detta fall åklagare och inget annat, och som sådan har han både rätt och skyldighet att spetsa till sina formuleringar. Den »åtalade» måste emellertid alltid ges möjligheter att försvara sig mot åklagarens mer eller mindre subjektiva påståenden. Jag skall i detta sammanhang inte använda den karakteristik av utskottets förfarande, som några högt uppsatta jurister gjort, och inte heller yrka på återremiss, eftersom frågan redan avhandlats i första kammaren. Jag skall i stället gå in på själva sakfrågan. Jag har tidigare motionerat i denna fråga, nämligen vid 1964 års riksdag, då motionen behandlades av andra lagutskottet som ansåg att näringsfrihetsrådets dispensgivning borde vara ettlämpligt instrument för att förena uppmjukningar i vissa avseenden av bokhandlarsystemet med ett bibehållande av de fasta bruttopriserna. Några betänkligheter inför riksdagens möjligheter att diskutera dispensgivning och lagtillämpning hyste man inte den gången. I debatten i andra kammaren uttalades det tvärtom från flera håll att en lagändring vore överflödig, eftersom man förutsatte att dispens skulle beviljas även i fortsättningen. Men det är just vad som inte har skett. Näringsfrihetsrådet har ansett sig helt obundet av 1964 års riksdagsuttalande, och den här gången har utskottet — nu är det tredje lagutskottet — under hänvisning till 90 § regeringsformen ansett sig inte kunna lägga sig i lagtillämpningen. Jag är absolut ingen jurist, men jag vågar i alla fall ifrågasätta, om ut skottet har rätt i det här avseendet. Av kommentarerna till grundlagsparagrafen framgår nämligen att de allmänna principerna — de två orden är kursiverade i texten — rörande tillämpning av lagar och författningar kan bli föremål för riksdagens överläggningar och prövning. Här gäller det ju inte det beslut som näringsfrihetsrådet fattade den 17 mars 1965, då man vägrade att medge fortsatt dispens, utan vad vi här diskuterar är just de allmänna principerna för dispensgivning. Jag har inte haft tillfälle att forska efter precedensfall och har därför i det här avseendet inte reserverat mig mot utskottets utlåtande, men jag är angelägen om att till riksdagens protokoll få anteckna min tveksamhet beträffande utskottets motiv för att avstyrka herr Sundmans motion. Nog vore det bra egendomligt om inte lagstiftaren-riksdagen skulle kunna säga ifrån när man märker att lagen inte tolkas som man tänkt sig. Lika egendomligt är det att ett sådant auktoritativt uttalande inte länder till efterrättelse. Men nu anses att vi inte kan gå den här bekväma vägen och då återstår det bara att ändra lagen så att den blir absolut entydig. Tyvärr har utskottet inte velat vara med om den saken heller. Det är främst två faktorer som utskottet hänger upp sitt avstyrkande på: för det första att övergången till fri handel kan väntas medföra en gynnsam prisutveckling och för det andra att den svårsålda litteraturen ekonomiskt spelar en så obetydlig roll, att man inte enbart av hänsyn till den kan bibehålla ett bokhandelssystem med så uppenbara nackdelar som det nuvarande. Om man ser litet närmare på utskottets motiv finner man bla. följande formuleringar: Det torde få anses utrett, det framstår dock knappast som sannolikt, det är knappast realistiskt, någon ändring behöver man knappast räkna med, det är inte troligt etc. Säl lan, herr talman, har man sett en sådan koncentration av förmodanden. Utskottets utlåtande bygger sannerligen inte på någon fast grund utan snarast på ett ytterligt obehagligt gungfly. Utskottet vet ingenting men tror så mycket mera. Det tråkiga för utskottet är bara att det utomlands finns många exempel på hur den här tron verkat i praktiken. I Västtyskland har man varit inne på tanken att upphäva de fasta bruttopriserna, men vederbörande minister meddelade förra våren — med stöd av alla partier — att lagförslag om detta inte skulle läggas fram. I Förenta staterna vill man återgå till de fasta priserna, eftersom de fria har visat sig vara behäftade med sådana nackdelar att man inte vill ha kvar dem. I Finland har man planerat att gå samma väg som utskottet här har förordat. Men man tycker att den vägen är så pass äventyrlig att dessa planer ställts på framtiden tills man sett hur det gått hos oss. Både i Holland och England anser man att en effektivt fungerande bokdistribution är ett allmänt intresse och att det därför behövs en sortimentsbokhandel som måste skyddas genom fasta bokpriser. I Holland är fasta bruttopriser direkt påbjudna, t.o.m. för importerad litteratur. I England är böcker de enda varor som är undantagna från bruttoprisförbud. I Österrike är böcker undantagna från kartellagstiftningen. I Frankrike däremot har man vårt blivande och enligt utskottet idealiska system. Men så har också Frankrike världens sämsta bokhandel. Vår svenska bokhandel har däremot ett stadgat rykte som en av världens bästa. Världen runt avundas man oss vårt förnämliga bokhandelssystem, och man kunde ju då tycka att vi borde få behålla det. Men det vill nu inte utskottet av rent principiella skäl. Att böcker skiljer sig från andra handelsvaror vill man inte förstå utan ger sig in på ett system som man tror kom mer att medföra lägre priser. Att de stora förlagen kommer att bli än större, att de stora boklådorna kommer att bli större, om det är man nog ganska överens. Men vad säger då en företrädare för ett av de företag som mest kommer att gynnas av de fasta bruttoprisernas avskaffande, vårt största bokförlag? Jo, man säger — tvärtemot utskottets fromma tro — att böcker, frånsett vissa bestsellers, snarast kommer att bli dyrare, om de fasta bruttopriserna slopas. Man säger också att lika litet som vi skulle åka bil mera om bensinen bleve 5 öre billigare, lika litet skulle vi köpa fler böcker om böckerna bleve 10 procent billigare. Härvidlag skulle man väl apropå våra internationellt sett ovedersägligen rätt höga bokpriser kunna tillfoga, att dessa höga priser inte beror på bokhandelssystemet utan på att Sverige tyvärr är ett litet land med ett litet språkområde och att alltså böckernas upplagor med naturnödvändighet blir relativt små. Det nya systemet kommer att medföra att ett eller annat hundratal mindre boklådor kommer att försvinna, och det tycks man anse fullt i sin ordning — det skulle medföra en rationellare organisation av bokhandeln, tror man. Men enligt min mening bör man i detta sammanhang snarare åberopa stadsbibliotekarien Bengt Hallvik i Hälsingborg som uttalat att varje nedlagd boklåda innebär en kulturförlust och att det för kulturlivet i landsorten vore en olycka, om bruttoprisreformen på detta sätt skulle medföra en krympning och en försvagning av bokhandelssystemet. Det kanske bör framhållas, när vi talar om bokhandelssystemet, att det inte är fråga om att behålla vårt hittillsvarande :bokhandelssystem =: helt oförändrat. Tvärtom har bokhandlarna förra våren i skrivelse till statsrådet Palme föreslagit mycket långt gående liberaliseringar — bl.a. avveckling av nyetableringskontrollen och slopande av bokhandelns ensamrätt att sälja vissa böcker. Det enda som skulle bli kvar var egentligen det fasta bruttopriset. Utskottet utgår därför från felaktiga förutsättningar, när det hela tiden talar om det nuvarande systemet som inte skall få bibehållas. Det blir, som sagt, bara det fasta bruttopriset kvar därav. Men utskottet har tyvärr helt anslutit sig till näringsfrihetsrådets krav att allt skall bort. Principen framför allt, om vi så skall slå ihjäl hela bokhandeln! I sin argumentering är utskottet enliga. Den överenskommelsen är för reskvent när det till en början talar mot det nuvarande kommissionssystemet och senare lovprisar en överenskommelse mellan bokhandlarna och bokförläggarna, där samma system är det väsentliga. Den överenskommelsen är förresten bara preliminär. Ännu så länge vet man inte alls hur många som kommer att ansluta sig till den. Den står och faller just med anslutningen. Ännu så länge har den inte biträtts av något bokförlag eller någon enda bokhandlare utan den har bara träffats mellan representanter för de olika organisationerna över huvudet på medlemmarna. Men även om den skulle accepteras, i stor utsträckning till och med, sträcker sig dess verkningar i alla fall inte längre än till att vara en garanti för att böckerna kommer att finnas i boklådorna, däremot inte för att boklådorna kommer att finnas på de platser dit böckerna skulle komma, och det är ju onekligen en ganska väsentlig sak. Utskottet tycker alltså att kommissionssystemet kan bli kvar. Utskottet har heller inte något emot det därmed följande sortimenttvånget och de kostnader detta medför. Men man tycker att logiken då också borde kräva att utskottet anvisat någon annan väg att gå än det fasta bruttopriset för att få bidrag till de kostnader som sortimenttvånget medför. Men detta har man inte gjort. Utskottet hänvisar till litteraturstödutredningen och tror att den skall producera alla tänkbara tulipanarosor här. Det är för tidigt att nu sia om denna utrednings resultat, men eftersom den har aviserat att den kommer att arbeta i varje fall under hela år 1969, kommer resultatet inte att kunna omsättas i praktiska åtgärder förrän nuvarande bokhandelsdispens har utgått och raseringen har satt i gång. Med hänvisning till vad litteraturstödutredningen har sagt om sin arbetstid, d.v.s. den tid man beräknar att hålla på innan man blir färdig, blir oviljan att bevilja fortsatt dispens så mycket obegripligare. Det är ju inte någon idé att här diskutera frågan om fortsatt dispens. Därför får jag tyvärr, även om det hade varit mycket roligt, avstå från att instämma med Kulturarbetarnas socialdemokratiska förenings yrkande på just fortsatt dispens i detta avseende. Jag ber till sist att i stället få yrka bifall till reservationen, vilken för Övrigt, om jag inte är alldeles felorienterad, ganska bra stämmer med ett uttalande vid centerpartiets riksstämma förra året.

Herr talman! Tredje lagutskottet har påpekat att klämmen i motion I1:927 har vissa konstitutionella svagheter. Trots det herr Wachtmeister sade för en stund sedan tror jag det ligger en hel del i utskottets anmärkning. Som huvudmotionär har jag inte något annat att göra än att bita i det lätt syrliga äpplet. Motionens kläm måste nog betraktas som en nullitet eller i bästa fall som ett uttryck för en på sitt sätt tigande opinion. Den diskussion om bruttopriset som på nytt dykt upp och som började förra våren genom de socialdemokratiska kulturarbetarnas initiativ är delvis identisk med den debatt som har förts tidigare i olika omgångar, på 1950 talet och före näringsfrihetsrådets be slut år 1965. Argumenten är i stort sett desamma, även om det har tillkommit några få nya. Diskussionen präglas i lika hög grad av samma gamla osäkerhet inför vad som kan komma att hända. Osäkerheten är, som föregående talare påvisat, på ett närmast litterärt sätt dokumenterad i formuleringar och ordval i tredje lagutskottets utlåtande. Flera exempel uppräknades förut, och jag skulle kunna räkna upp några till men jag avstår. Man kan bara konstatera — för att låna formuleringskonsten från utskottet — att det resonemang som lagutskottet för sannolikt knappast torde kunna vara distinkt. Flera av de argument jag hade tänkt ta upp här har redan framförts av herr Wachtmeister. Jag skall därför bara plocka ut några kommentarer. af Trolles kommentarer till Lennart Myréns utredning 1957 nämns ofta i detta sammanhang. Utskottet skriver i sitt utlåtande: »Det torde få anses utrett att det nuvarande bokhandelssystemet medför höga kostnader och att en övergång till fri handel kan väntas medföra en gynnsam prisutveckling och leda till att handeln med böcker rationaliseras.» Utskottet måste syfta på Lennart Myréns utredning och af Trolles två utlåtanden, men såvitt jag förstår kan man inte dra sådana slutsatser av utredningen och utlåtandena. af Trolle kommer fram till att en fri prissättning skulle kunna förbilliga bokdistributionen med omkring 5 miljoner kronor, men han gör i nästa andetag en reservation: ett fritt bokpris kan också medföra kostnadsökningar för förlagen som inte kan förutses och beräknas. Det fria bokpriset skulle alltså i bästa fall kunna medföra en genomsnittlig prissänkning på en eller annan procent, men bara i bästa fall. af Trolle har också gjort ett annat riktigt påpekande angående bruttopriset på böcker, nämligen att det också fungerar som Ppriskontroll. Det är en spärr mot prisstegringar. Påpekandet har intresse av det skälet att bokhan deln regelmässigt arbetar med små marginaler. Vad som är utrett är alltså följande: en fri handel med böcker kan under gynnsamma förhållanden leda till en prissänkning på en eller annan Pprocent, men det är långt ifrån säkert. af Trolle framhöll både 1957 och 1963 att han för sin del tillstyrkte en fortsatt bruttoprisdispens och att han inte ville ta de risker som var förknippade med en fri prissättning. Och riskerna, det är det som kallas »>kulturargumentet» i det här sammanhanget. Tredje lagutskottet skriver i sitt utlåtande att det synes inte uteslutet att ett fritt bokhandelssystem i någon mån kan leda till risker för minskat urval och sämre service i bokhandeln samt minskad utgivning av svårsåld litteratur. Men, säger man, det är knappast realistiskt att utgå från att utgivningen av denna litteratur står och faller med bruttoprissystemet. Jag är helt ense med tredje lagutskottet. Jag tror inte att utgivningen av värdefull, svårsåld litteratur står och faller med bruttoprissystemet, men jag tror att utskottet också har rätt när det framhåller att det finns risker för att de fria priserna kan leda till en minskad utgivning av den svårsålda litteraturen. Sammanhangen är både enkla och komplicerade. Det finns en gammal tumregel, som säger att 75 procent av alla titlar skönlitteratur som utges i vårt land går med förlust, 15 procent går ihop och resterande 10 procent ger så hyggligt resultat att de kan bära upp den förlustbringande utgivningen. Det är alltså den gamla historien om gungorna som subventionerar karusellen. Om en fri prissättning på böcker — det hoppas i varje fall näringsfrihetsrådet — resulterar i priskonkurrens vad angår de lättsålda böckerna, finns det uppenbara risker för att utrymmet kommer att minska för utgivningen av den svårsålda litteraturen, hur ambitiösa förläggarna än är. I detta sammanhang måste man också påpeka att de seriösa små förlagen — det finns ganska många sådana i Sverige — av naturliga skäl lättast kan hamna i en prekär situation. De har ju inte samma möjligheter till riskfördelning som de stora förlagen. En ytterligare koncentration av bokutgivningen = till några få, stora förlag är knappast önskvärd. Utskottet för litteraturutredningen på tal — den tillsattes förra året — och säger, att den skall granska de problem som sammanhänger med utgivningen av den svårsålda, värdefulla litteraturen. Det är riktigt; det framgår av direktiven. Den svårsålda litteraturen är ett besvärligt problemkomplex redan med nuvarande bokhandelssystem. Det kommer inte att bli mindre svårlöst efter det att bruttopriset avskaffats. Man skulle kunna rikta en annan anmärkning mot utskottets behandling av ärendet: när det gäller kulturargumenten har man fastnat för de svårsålda böckerna men slunkit förbi distributionen. Man räknar med en rationalisering av detaljhandeln med böcker. Det är troligt att man har rätt och att det kommer att bli en rationalisering. Mänskligt att döma innebär rationalisering i detta sammanhang i första hand en inskränkning av sortimentet i boklådorna. Detta är ett problem. Ett annat problem är större — herr Wachtmeister berörde också det — nämligen att bokhandeln redan nu befinner sig i ett besvärligt läge och att ett fritt bokprissystem med priskonkurrens därför innebär alldeles speciella risker. Vi har i dag ett internationellt sett väl utvecklat bokhandelsväsende med 320 välsorterade A-boklådor utspridda över hela landet. Alla som sysslat med bokhandelsfrågor är medvetna om att en rationalisering av bokhandeln också kommer att medföra att ett stort antal boklådor kommer att slås ut. Jag kan påpeka att av dessa 320 A-boklådor har 89 en årsomsättning under 200 000 kronor. Därav förstår man lätt att det inte behövs några större rubb ningar i omsättningen för att de skall slås ut. Dessutom ligger hälften av boklådorna i dag i tätorter med mindre än 20 000 invånare; det gör inte problemet lättare för dem. I utskottsutlåtandet skrivs att den välsorterade bokhandeln «säkerligen kommer att överleva. Jag tror också att ett begränsat antal i de större tätorterna kommer att göra det; proble. met kommer framför allt att drabba landsorten. Näringsfrihetsombudsmannen framhöll i en estraddebatt för några veckor sedan att det inte var någon riksolycka om ett antal mindre bärkraftiga landsortsboklådor tvingades slå igen. Det har han rätt i — det är ingen riksolycka, men det är en lokal olycka. Detta tycktes emellertid inte alls bekymra honom. Svenska bokhandlareföreningen brukar säga att vi i Sverige har den bästa bokhandeln i världen, och det är troligen riktigt. Jag är däremot inte alls säker på att vi har det bästa tänkbara bokhandelssystemet; det kan utvecklas och förbättras. Men jag tror inte att det bäst kan ske genom ett slopande av bruttoprissystemet just nu. Bokbranschens företrädare agerade med alltför stor optimism vid förhandlingarna inför näringsfrihetsrådet åren 1963—1965. Det är uppenbart för den som vill vara efterklok. Det verkar nästan som om man betraktade det hela som en formalitet, som om en fortsatt dispens från bruttoprisförbudet var en självklar sak. Det var sannolikt därför som man intog en kategoriskt avvisande hållning till framlagda förslag om uppmjukningar av konkurrensbegränsningarna inom bokhandeln. Näringsfrihetsrådets tydligen Ööverraskande beslut år 1965 har nu tvingat fram ett större och mera påtagligt intresse för en liberalisering inom branschen. Man är beredd att ompröva nyetableringsreglerna och att frångå kravet på ensamrätten att sälja böcker över prisgränserna för de s.k. fria böckerna. Men man finner det angeläget att i vart fall tills vidare få behålla det fasta bruttopriset för att undvika en priskonkurrens. Jag är för min del ingen dogmatisk anhängare av ett fast bruttopris för handeln med böcker. Men de ekonomiska fördelar, som enligt genomförda utredningar kan vinnas genom en fri prissättning, är av så ringa storleksordning att de inte uppväger de kulturella riskerna. Det mest sannolika är att bokhandeln just nu och under ett antal år framöver bäst kan rationaliseras och liberaliseras med bibehållet skydd av fasta bruttopriser. Helst hade jag sett att det kunnat ske genom en fortsatt dispens inom ramen för nu gällande lagstiftning. Det synes emellertid vara omöjligt i den situation som föreligger. Av dessa skäl, herr talman, yrkar jag bifall till herr Wachtmeisters reservation.

Herr talman! Herr Wachtmeister började sitt anförande med att angripa utskottet för handläggningen av föreliggande ärende. Såvitt jag har mig bekant var det ett enigt utskott som beslöt att icke remittera de motioner det här gäller. Under arbetets gång gjordes en framställning av Svenska bokhandlareföreningen att få inkomma med synpunkter, och utskottet som alltså tidigare bestämt sig för att icke remittera dessa motioner var generöst nog att låta Bokhandlareföreningen inkomma med synpunkter i frågan. Men som en konsekvens av utskottets generositet beslöt utskottet att också låta den andra parten — den part som herr Wachtmeister kallade den anklagande parten, nämligen näringsfrihetsombudsmannen — få framlägga sina synpunkter inför utskottet. Jag kan med utgångspunkt häri inte finna någon anledning till angrepp mot utskottet för handläggningen av ärendet. När det gäller bruttoprisförbudet för bokhandeln bör man ha klart för sig att lagen om konkurrensbegränsning kom till 1953 och att den har till syfte att främja en ur allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet... I lagen stadgas förbud med dispensmöjligheter bl.a. mot den konkurrensbegränsning som de fasta bruttopriserna utgör. Det enda organ som äger rätt att bevilja denna dispens är näringsfrihetsrådet, och näringsfrihetsrådet har vid ett flertal tillfällen beviljat bokhandeln denna dispens. Men 1965 fattade man det beslutet att dispens skulle komma att beviljas endast för tiden t.o.m. den 31 mars 1970. Det var alltså ett slutgiltigt beslut. Eftersom det i lagen stadgas att näringsfrihetsrådet är det enda organ som kan bevilja dispens, är det således omöjligt för utskottet att behandla den fyrpartimotion som har herr Sundman som huvudmotionär. Det strider mot 8 90 i regeringsformen. Herr Wachtmeister ifrågasätter detta, men med tillfredsställelse noterar jag att huvudmotionären ändå anser att utskottets tolkning på den punkten är riktig. Man kan alltså konstatera att det har förflutit en lång tidsperiod sedan lagen om konkurrensbegränsning infördes, och bokhandeln har haft denna tid på sig att anpassa sig till den kommande situationen. När beslutet fattades år 1965 hade det föregåtts av en mycket utförlig penetrering av bokhandelns problem. I det sammanhanget fästes — och det redovisade herr Sundman i sitt inlägg — stort avseende vid den utredning som professor af Trolle gjorde på uppdrag av näringsfrihetsrådet. Det är riktigt att professor af Trolle i princip tillstyrkte en fortsatt dispens. Men — och det tycks man glömma bort i denna diskussion — af Trolle underströk att detta var en helt subjektiv ståndpunkt. Han föreslog dessutom att dispensen skulle gälla endast så länge genomsnittsrabatterna förblev oförändrade. Till herr Wachtmeister skulle jag också vilja säga att af Trolle tillade, att i den mån man slipper tvånget att kon kurrera med priser, ligger det inte något oskäligt i att man får uthärda tvånget av en marginalkontroll. Med andra ord, af Trolles tillstyrkan till fortsatt dispens innebar också att man skulle införa priskontroll och marginalkontroll, men därom står intet i den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet.

Herr Wachtmeister gjorde här internationella jämförelser. Om man skall göra sådana jämförelser är det att märka att de västländer som nu har bruttopriser på böcker hade det också vid den tidpunkt när näringsfrihetsrådet fattade sitt beslut 1965. Tendensen i flertalet länder pekar mot friare system i allt fler branscher, men det ligger i sakens natur att bokbranschen i allmänhet är den bransch där fasta bruttopriser längst bibehålls. Åtskilliga länder med fasta priser på böcker har också fasta priser på många varor i andra branscher.

Men, herr Sundman och herr Wachtmeister, är det inte så redan i dag när vi har ett bruttoprissystem att denna litteratur har mycket stora svårigheter och att dess författare har otroligt stora ekonomiska och andra svårigheter att få sin litteratur tryckt och spridd? Man kan konstatera att även nu, när vi har ett bruttoprissystem, föreligger mycket stora svårigheter. Det var med utgångspunkt i detta förhållande som 1968 års litteraturstödutredning, av vil ken herr Sundman är ledamot, tillsattes. Jag hoppas och förmodar att denna utredning kommer att arbeta mycket snabbt och kommer att finna lämpliga lösningar på de uppenbara problem som denna litteratur har att kämpa med och de svårigheter dessa författare har. Jag vill sedan övergå till att något kommentera den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet och till vilken de båda föregående talarna yrkat bifall. Reservanten skriver: »Redan nu har en skärpning i förlagens utgivningspolitik förmärkts, motiverad med osäkerheten inför framtiden.» Det påståendet kan jag varken bejaka eller bestrida, men det verkar, liksom flera av de andra argumenten mot ett fritt system, vara framkastat på en höft. Om man tittar på bokutgivningen under 1968 finner man att under förra året utgavs 8207 titlar. Jämfört med 1967 innebar detta en ökning med exakt 200 böcker. Själva utgivningen har alltså inte minskat. Det står vidare i reservationen — och det sade herr Wachtmeister i sitt inlägg — att den branschöverenskommelse som träffades i början av januari är preliminär. Det är den ingalunda, utan den är en öppen överenskommelse som för tillämpning kräver tillträde av enskilda bokförläggare och bokhandlare. Det är alltså ingen preliminär uppgörelse, utan det är en överenskommelse som har träffats. Men av naturliga skäl kommer tillträdandet att ske närmare den tidpunkt då det nya systemet träder i kraft, nämligen den 1 april nästa år. Överenskommelse har träffats mellan Bokförläggareföreningen och Bokhandlareföreningen under ledning av respektive ordförande, och det finns ingen anledning att tro att avtalet inte skall vinna god anslutning. I reservationen sägs: »Att tillgodose bokutgivningens allsidighet genom stödåtgärder över riksstaten anser utskottet vara en ur många synpunkter olycklig utväg.» Jag tycker att detta är mycket avslöjande för reservantens inställning till dessa frågor. Det kan vara riktigt att fråga hur det skall gå med den experimenterande, kulturellt värdefulla men många gånger svårtillgängliga och trögsålda litteraturen. Frågan är väsentlig, ty utan författare som söker sig nya vägar förlorar litteraturen sin vitalitet. Den experimenterande litteraturen kan sägas vara ett livsvillkor för en levande kultur. Men det är en illusion att tro att bruttoprissystemet kan avhjälpa bristerna i det svenska kulturlivet. Vad som krävs är att samhället ännu konsekventare erkänner sina skyldigheter gentemot kulturarbetarna och handlar därefter. Den klena biblioteksersättningen tycker jag är frapperande. Här kan orättvisor undanröjas på ett enkelt sätt. Jag förmodar att litteraturstödutredningen ingående studerar det norska systemet, som innebär statliga inköp av nyutgiven skönlitteratur till biblioteken, för närvarande 1 000 exemplar av varje titel. Det finns många möjligheter för litteraturstödutredningen att här finna lämpliga förslag till stöd för den kulturellt värdefulla litteraturen. Jag skulle vilja uppmana herr Sundman att i litteraturstödutredningen göra så mycket han kan göra för boken men inte låta det påverkas av herr Wachtmeisters reservation.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

Herr talman! Jag beklagar att inte herr Hugosson förstår den väldiga skillnad som ligger mellan att jag först kommer med en skriftlig inlaga och att min motpart senare muntligen helt och hållet oanfäktad får polemisera i mer eller mindre vederhäftig form mot den inlagan. Det är där skillnaden ligger. Muntlig inställelse och skriftlig inlaga är olika saker. Parterna har i detta fall icke behandlats på lika sätt, och det är mot det jag har riktat mig, men utskottet har ju genom majoritetsbeslut bestämt att så skulle ske, och därför är det ingenting att göra åt saken. Herr Hugosson kom med några direkta felaktigheter. En sak som väl inte var direkt felaktig var att han sade att, när beslutet om vägrad fortsatt dispens fattades 1965, saken därmed var klar. Det var den väl inte. Sedan dess har det nämligen inträffat en hel mängd saker, bl.a. har den skrivelse kommit som Bokhandlareföreningen avlät till statsrådet Palme förra våren med alla dessa förslag till liberalisering av bokhandeln. När herr Hugosson vidare talade om att professor af Trolles undersökning bara innehöll hans subjektiva uppfattningar föreföll det som om herr Hugosson inte hade läst utredningen. Där talar af Trolle om att subjektiviteten gäller vilket av två alternativ man väljer. Han säger att det fasta bokpriset garanterar ett brett sortiment och att fri prissättning däremot framtvingar ett smalare sortiment. Det är alltså valet mellan dessa två alternativ som är en subjektiv fråga, ingalunda de andra slutsatser han kom till. När herr Hugosson gav sig in på de internationella jämförelserna hade han klart fel. Han påstod att det tidigare i utlandet funnits fasta bruttopriser men att utvecklingen går mot en friare marknad. Det förhåller sig precis tvärtom. I Holland påbjöds den 31 augusti 1967 att fasta bruttopriser skall tillämpas. England fick år 1964 en lag mot fasta bruttopriser, men det har nyligen sagts ifrån att böcker skall undantas därifrån. Det är riktigt som herr Hugosson sa de, att den svårsålda litteraturen inte har det lätt nu, men systemet med fasta bruttopriser är den bästa garanti som man hittills har kunnat ge den. Det var inte alls något löst utkastat påstående jag kom med, att förlagen börjat bli restriktivare i sin bokutgivning. Det finns klara belägg för att så är fallet, och det tror jag att herr Sundman kan bekräfta.

Herr talman! Herr Wachtmeister vill att jag skall bekräfta. Det kan jag göra delvis, delvis inte. Det är klagomål på flera håll inom författarkåren att det numera är svårare att få manus placerade. Bokförläggarna däremot hävdar att de inte infört någon mera restriktiv utgivningspolitik. Där står yttrande mot yttrande. Emellertid har det hänt någonting annat som berör författarna illa. Det sammanhänger med att vi håller på att få en ny typ av bokmarknad, en ny typ av bokklubbar. Förr utgavs böcker i bokklubbar bara som nyutgåvor av tidigare publicerade original, och man kunde alltså få ut ytterligare honorar på ett verk som inte längre såldes i bokhandeln. Därför har författarna nöjt sig med låg royalty för dessa böcker. Nu planerar bokförläggarna i stor utsträckning bokklubbar med böcker utgivna i original. Normalt skall författarna ha 16 2/3 procent på bokhandelspriset enligt avtalet. Emellertid visar det sig att förläggarna då de försöker sänka priset på böckerna i första hand pressar den svagaste parten, nämligen författarna, och kräver en reduktion till 12 procent när det gäller den nya typen av bokklubbar. Det finns alltså problem som dyker upp på skilda sätt på olika håll.

Herr talman! Herr Wachtmeister trodde inte att jag hade läst af Trolles utredning. Det har jag visst gjort. Jag kan till och med citera den, eftersom jag har utredningen med mig. Där säger af Trolle beträffande subjektiviteten: »När man nu slutligen skall fatta ett ofrånkomligt beslut i frågan, måste man lämna fakta och något som i bästa fall kan kallas för genomtänkta bedömningar bakom sig för att göra en helt subjektiv värdering. Om man accepterar bedömningen att en fri prisbildning inom bokdistributionen skulle tendera att skapa en bestseller-distribution i vidaste bemärkelse och minska såväl utgivning som försäljning av annan litteratur, blir frågan endast huruvida de ekonomiska vinster man kan uppnå härigenom är värda sitt pris. Den frågan får envar besvara för sig. Författaren kan endast ange sin egen helt subjektiva ståndpunkt.» Mera klart tycker jag inte att utredningsmannen, professor af Trolle, kunde ha uttryckt hur osäker han är i denna fråga. Det är riktigt, herr Wachtmeister, att professor af Trolle sedan subjektivt fastnar för ett bibehållande av bruttopriserna. Men han säger också att detta system skall kombineras med priskontroll och marginalkontroll, vilket herr Wachtmeister inte säger något om. Jag finner det egendomligt, om man på nytt skulle införa en priskontroll som vi hade under kriget över hela fältet av varor, ett system som var så illa omtyckt. I mitt första inlägg glömde jag bemöta herr Wachtmeister när han refererade till de socialdemokratiska kulturarbetarna. Jag kan hänvisa till riksdagens protokoll från år 1964, då herr Wachtmeister diskuterade med de socialdemokratiska kulturarbetarnas ordförande i Stockholm, nämligen herr Kellgren. Jag vill citera vad denne sade då: »Jag tror att herr Wachtmeister har missuppfattat denna fråga. Här gäller det i första hand en distributionsform för en vara som heter böcker och som är av många olika slag. Alla böcker är inte kulturvaror: Om riksdagen alldeles speciellt vill slå vakt om kulturen och de kulturella aktiviteterna, vilket jag hoppas att riksdagen vill, så finns det många andra vägar att gå än att upprätthålla en distributionsform som i många avseenden, även för konsumenterna, är förbunden med nackdelar. Det är dessa nackdelar som man måste väga mot fördelarna.» Här har alltså kulturarbetarnas ordförande i Stockholm i diskussion med herr Wachtmeister i riksdagen talat om att det inte är bruttoprissystemet man vill bibehålla, utan att man vill ha ett ökat stöd åt författarna. Vi fick också efter uppvaktning från de socialdemokratiska kulturarbetarna bl a. litteraturstödutredningen förra året.

Herr talman! Jag skall bara helt kortfattat kommentera den föregående diskussionen något. Jag förmodar att herr Wachtmeister med tanke på det parti han tillhör i princip är anhängare av fri marknadsföring och fri konkurrens. Det måste väl då finnas mycket starka skäl för att man skall ta avstånd från den principen när det gäller bruttoprissättningen på böcker över huvud taget. De skälen har ju herr Wachtmeister mycket ingående presenterat här i debatten. Herr Wachtmeister sade att utskottsmajoritetens uttalande bygger på en mängd förmodanden, att man tror att det och det skall hända. Det är väl alldeles riktigt att det förhåller sig så. Utskottet kan inte säkert veta vad det kommer att leda till på längre sikt, om man tar bort bruttoprissättningen på böcker. Men utskottsmajoriteten har den uppfattningen att ingenting annat kommer att hända än vad som har hänt inom andra sektorer av vårt näringsliv, där man har fri marknadsföring och fri konkurrens. När man 1953 gick in för att i stort sett avskaffa bruttoprissättningen inom vårt näringsliv, förlitade man sig på den fria konkurrensen. De erfarenheter man har gjort hittills inom näringslivet har väl varit, att det har lett till en ökad konkurrens, en ökad rationalisering och ofta ett förbilligande av själva marknadsföringen, över huvud taget till en större effektivitet, som brukar följa i spåren på ett konkurrenssystem i samhället. Vi tror att det kommer att gå på samma sätt här. Det finns allt skäl att tro att det kommer att tvinga fram en önskvärd rationalisering inom bokförsäljningen i vårt land och att det kommer att leda till billigare böcker och vi får hoppas också till goda böcker, fastän kanhända inte över hela fältet. När herr Wachtmeister väger nackdelar mot fördelar kommer han till ett motsatt resultat, och enligt min mening bygger även detta på förmodanden. Det allvarliga i detta sammanhang är kulturargumentet som framförts av herr Sundman. Jag förstår mycket väl författarnas betänkligheter med tanke på vad det kan leda till. Men, herr Sundman, kan det i längden vara rimligt att författarna sammankopplar sitt öde, sitt väl och ve, med ett bruttoprissystem och en välvillig behandling av bokförläggarna? För min del kan jag inte tänka mig att detta i längden visar sig rimligt.

Detta är på alla sätt den naturligaste vägen.

Jag tycker att det är ett mera tilltalande system för att hjälpa unga författare, debutanter och andra, och för att över huvud taget stödja värdefull litteratur som inte har så stor spridning.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
Herr talman! Herr Hugosson ansåg att överenskommelsen mellan Bokhandlareföreningen och Bokförläggareföreningen av den 9 januari var helt klar och alltså inte alls preliminär och att den skulle komma att efterlevas av de flesta, men där måste jag deklarera en annan uppfattning. Jag anser att överenskommelsen är preliminär så länge den icke har biträtts av vare sig bokförlag eller bokhandlare; sedan får man fatta hur många beslut som helst över huvudet på dessa parter. Vi vet ingenting om hur den överenskommelsen kommer att verka. Sedan läste herr Hugosson upp vad herr Kellgren sagt när vi debatterade denna fråga 1964. Men, herr Hugosson, sedan dess har herr Kellgren säkert ändrat uppfattning, ty dels var han medlem av näringsfrihetsrådet när fortsatt dispens beviljades, dels har herr Kellgren skrivit under Kulturarbetarnas socialdemokratiska förenings inlägg av den 20 mars 1968, där det talas om att uppskov med förbudet mot fasta bokpriser borde beviljas åtminstone under själva utredningstiden. Därför skall nog herr Kellgrens ord inte användas som motargument i denna fråga. Vi var tidigare inne på internationella jämförelser, och det kan i detta sammanhang kanske vara skäl i att återge vad som skrevs i ett telegram, som för något år sedan sändes från Internationella bokhandlareföreningen till vår regering. Det framhölls där att fasta bruttopriser är den enda sunda grunden för en fri och oberoende organisation för utgivning och distribution av författarnas ideella produktion och att de förskonar bokvärlden från monopolisering och kommersialisering av kulturen. Detta uttalande gjordes på grundval av erfarenheter man hade från andra håll. Medan vi botaniserar bland de internationella jämförelserna vill jag också knyta an till vad herr Grebäck sade om det norska systemet och om de farhågor jag anfört beträffande finansiering över riksstaten. Det är alldeles riktigt, som herr Grebäck säger, att man i Norge med statsmedel köper in något tusental boktitlar om året. Men vad han inte nämner är att man även i Norge tillämpar systemet med fasta bruttopriser. Dessa båda företeelser förekommer där jämsides med varandra. Man anser inte heller där att man kan vara utan fasta bruttopriser. Anledningen till att jag var orolig för en finansiering över riksstaten kan exemplifieras av en ordvändning, som herr Grebäck använde, nämligen att det inte alls skulle vara fel att bestrida kostnaderna för köp av god litteratur över riksstaten. Det är just det som jag är så rädd för — vem skall nämligen avgöra vad som är god litteratur? Om vi går ett stycke tillbaka i tiden kan vi se hur verkligt framstående författare refuserats av förlagen därför att dessa inte ansett deras verk vara god litteratur, värd att ge ut. Vi är inne på en mycket farlig väg, om vi tillsätter någon liten kommitté för att avgöra vad som är god litteratur. Då kommer vi in på rena godtycket, och därför vore det oändligt mycket bättre att följa någon annan väg. Kan vi dessutom ge stöd åt författarna via riksstaten, är detta gott och väl, men vad som är farligt är att undandra dem möjligheten till en god bokdistribution med hjälp av fasta bruttopriser.

Herr talman! I mitt tidigare inlägg påstod jag — och det vidhåller jag nu — att herr Wachtmeister har fel i sin reservation där det står att det är en preliminär överenskommelse som har träffats mellan branscherna. Jag sade att det är en öppen överenskommelse som har träffats mellan företrädare för Bokförläggareföreningen och Bokhandlareföreningen för att bibehålla de fördelar som nuvarande kommissionssystem innebär. Det bör uppmärksammas att överenskommelsen har träffats under ledning av respektive ordförande. Det var också därför jag drog slutsatsen att det inte finns någon anledning att tro att avtalet inte skall få god anslutning. Man kan ju inte begära att bokhandlarna och förlagen skall ansluta sig med en gång, eftersom bruttoprissystemet verkar ytterligare ett år. Man behöver alltså inte ha så bråttom. Herr Wachtmeister återvänder så gärna till de socialdemokratiska kulturarbetarna, och det är nog både bra och nyttigt för honom. Åtskilliga av landets kulturarbetare solidariserar sig som bekant med socialdemokratin, varför deras politiska sammanslutnings synpunkter är representativa och bör tillmätas stor betydelse. Men när herr Wachtmeister på nytt vill göra gällande att apostel i Sverige, så har han fel. Kulturarbetarnas skrivelse till regeringen inlämnades den 20 mars 1968. Men vad var det primära i den, herr Wachtmeister? Jo, för de socialdemokratiska kulturarbetarna var det att samhället på ett helt annat sätt än för närvarande skulle engagera sig i denna väsentliga kulturpolitik och se till att den udda litteraturen kan ges ut även i framtiden. Resultatet av denna framställning blev att statsrådet Palme i juni — två å tre månader efter uppvaktningen — tillsatte den litteraturstödutredning som jagtalat om tidigare. Därigenom har de socialdemokratiska kulturarbetarna fått sitt väsentligaste krav tillgodosett. Beträffande frågan om vad förlagen ger ut och inte ger ut skulle jag vilja veta om herr Wachtmeister har någon information om hur många böcker som refuseras i dag. Finns det några garantier för att förlagen, när man har ett bruttoprissystem, ger ut all litteratur av hög kvalitet? Förlagen gör naturligtvis även med nuvarande system kulturella och ekonomiska värderingar, och de kommer att göra sådana bedömningar också i framtiden. Även på utgivningsområdet bör det emellertid finnas möjligheter för litteraturstödutredningen att komma med förslag. Det finns ingen som helst anledning att från kulturella utgångspunkter söka bibehålla ett konkurrenshämmande system, som gör att Sverige har den dyraste litteraturen i världen, vilket har hävdats från många håll.
Herr talman! Jag är ledsen att jag inte kan instämma med herr Hugosson på den sista punkten i hans anförande. Vad som är farligt är att vi nu har flera förlag, stora och små, som, hur underligt det än låter, kan konkurrera om just den svårsålda litteraturen. Men vi kommer i framtiden att få ett fåtal stora förlag med sina egna synpunkter på bokutgivning, och därutöver skall då staten stödja böcker enligt en bedömning som görs av något fåtal potentater i någon litteraturbedömningskommitté. Det tycker jag är det allvarliga i den frågan. Vad gäller bruttopriset så har jag aldrig utmålat herr Kellgren som dess vapendragare i alla väder. Vad jag sagt är att just nu, innan litteraturstödutredningen är färdig med sitt arbete, herr Kellgren hör till dem som vill att vi skall bevara bruttopriset intill dess att vi vet vilket resultat utredningen kommer fram till. Herr Hugosson kan ju läsa på s. 8 i den skrivelse från Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening som jag antar att även han har fått. Där står detta klart uttalat på de två sista raderna längst ned. Det är den vägen som herr Sundman ville gå men som statsvetarna anser att vi inte ens skall kunna debattera.

Herr talman! Herr Grebäck tror att bruttoprisförbudet skall innebära en önskvärd rationalisering av bokhandeln. Jag befarar att vi får en icke önskvärd rationalisering av bokhandeln på detta sätt. Det är därvidlag vi skiljer oss åt. Herr Hugosson! Det är inte primärt bruttoprisförbudet som jag och andra författare vill behålla. Det vi vill behålla är boklådorna runtom i landet. Det är riktigt som herr Hugosson sade, att den svårsålda litteraturen har det besvärligt att hävda sig i dag. Och den svårsålda litteraturen utgör mellan 50 och 60 procent av all modern svensk skönlitteratur — alltså huvuddelen av den svenska skönlitteraturen. Den kan inte klara sig utan statligt stöd i en eller annan form. Därvidlag skiljer sig herr Wachtmeisters och mina synpunkter en del, misstänker jag. Att lösa problemet med produktionen av kvalitetslitteratur går alltid på ett eller annat sätt. Men man måste också se till att det finns en väg ut till köparna. Vi skulle kunna få ut böckerna på biblioteken genom »det norska systemet», om bokhandeln försvinner, men det blir svårt att få ut dem till köparna. Det är där vi har det stora kulturpro blemet i det här sammanhanget. I detta anförande instämde Larsson i Luttra .
Herr talman! Medan debatten pågått har jag suttit och läst igenom utskottets utlåtande en gång till. Tredje lagutskottet är ganska utförligt i den del som innehåller utskottets egna meningar, d.v.s. den del som är rubricerad »Utskottet». Men när man läser den texten noggrant upptäcker man, måhända till sin förvåning, att utskottet knappast har anfört ett enda positivt argument för övergång till ett nytt system. Utskottet använder hela sitt ganska rikligt tillmätta utrymme till att polemisera mot argument till förmån för det nuvarande systemet, men ingenstans ger det en antydan om vilka vinster man väntar sig nå med det föreslagna nya systemet. Det enda i den vägen är att man på s. 18 talar i mycket allmänna ordalag om de nackdelar som måste anses föreligga, men man säger inte ett ord om vilka nackdelar som är förenade med bruttoprissystemet. Man bara utgår från såsom ett axiom att det är ett ofördelaktigt och olämpligt system. När det gäller att ändra ett prissättningssystem, som bevisligen har fungerat bra och mot vilket egentligen inga bärande anmärkningar har framförts, åvilar enligt min mening bevisbördan helt och hållet den som vill ändra på systemet, inte den som vill bevara det. Systemet fungerar bra. Några egentliga anmärkningar mot det har inte framförts och i utskottets skrivning icke en enda. Man bara talar om att det nog går bra, det blir inte så farligt som kulturpessimisterna tror. Det kommer nog att klara sig på det ena eller det andra sättet. Icke ett argument till förmån för en ändring har framförts. Därför, herr talman, vill jag varmt instämma i yrkandet om bifall till herr Wachtmeisters reservation.

Herr talman! Jag har en känsla av att kammaren inte särskilt uppskattar om man som motionär går upp och talar för en motion som har avstyrkts och någon reservation inte föreligger. Jag anser mig emellertid tvungen att göra det i förevarande ärende, eftersom enligt mitt förmenande allmänna beredningsutskottet har handlagt motionen efter felaktiga premisser. Motionen gäller åldringsvårdens målsättning och organisation. Beträffande målsättningen, som jag nog anser vara viktigast, har utskottet enligt min uppfattning handlat efter felaktiga premisser. Utskottet säger att motionärernas önskemål är tillgodosedda genom pågående utredningar; man talar faktiskt i pluralis fastän det är socialutredningen det är fråga om. Att sedan Svenska landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet har tillsatt en gemensam delegation för att studera möjligheter till bättre samplanering är en annan sak. Det förefaller som om utskottet inte har läst direktiven för socialutredningen, som framför allt åberopas. Jag har läst direktiven mycket noga. Där talas över huvud taget inte om målsättning. Ordet är inte nämnt en gång. Det mest positiva ur målsättningssynpunkt man kan utläsa är att utredningen i sitt arbete med ny vårdlagstiftning har att ange riktlinjer för den sociala omsorgen om åldringar och handikappade. Det förhållandet att ingenting har sagts om målsättningen har uppmärksammats av många. Föreningen Sveriges socialvårdschefer har riktat mycket allvarlig kritik mot direktiven just därför att de inte tar upp de grundläggande värderingarna bakom lagstiftningen. En reform av vårdlagarna får inte, menar man, också denna gång främst bli en teknisk och administrativ ansiktslyftning. Socialdirektör Bengt Hedlén, som är ordförande i föreningen, säger att det avgörande för att vi skall få en human och effektiv lagstiftning på socialvårdsområdet är främst att vi skaffar oss kunskaper om orsakssammanhangen bakom sociala behov och hur vi definierar dem och behandlar dem. Direktiven talar i första hand om vårdens innehåll och om frågor som rör lagteknisk samordning men inte om att innehåll och form måste underordnas en bestämd målsättning. De talar inte heller om den vidgade helhetssyn, som borde omspänna såväl klienten som hans miljö. För övrigt har sex sociala organisationer på frivillig grund tillsatt en samarbetskommitté just för att få målfrågorna inom socialvården utredda. Under åberopande av detta hävdar jag, att vårt motionspar inte har handlagts på ett riktigt sätt och att dess innehåll inte täcks av socialutredningens direktiv. Det finns emellertid en positiv passus i dessa direktiv där det sägs, att det bör stå utredningen fritt att ta upp sådana spörsmål, som aktualiseras under arbetets gång och som faller inom ramen för en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen. Jag anser att det skulle kunna vara lämpligt att motionerna överlämnades till socialutredningen. Herr talman! Med tanke just på ett sådant överlämnande ber jag att få yrka bifall till motionerna.

Herr talman! Jag tycker nästan att föregående talare, som talade för motionen, samtidigt talade för avslag. Hon nämnde att en socialutredning tillsatts som har till uppgift bl.a. att pröva vad en åldringsvård skall innefatta. Hon sade att ett intensivt samarbete etablerats och pågår mellan de olika huvudmän som har att ta hand om äldre personer när de är sjuka och behöver social service. Det finns en särskild delegation tillsatt mellan huvudmännen, och både Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet har bestämt avstyrkt ännu en utredning i denna fråga. Det är väl svårt att argumentera för att man skall stapla en utredning på en annan bara för att socialchefer har diskuterat hur de på bästa sätt skall ordna det på ålderdomshemmen. De har rätt att diskutera den frågan. Men när en utredning har tillsatts för dessa uppgifter vore det mycket egendomligt, om man ytterligare skulle förtydliga vilka uppgifter den har. Har man i uppgift att planera åldringsvården får man väl också ha en målsättning, även om just det ordet inte står i direktiven. Det är alltså helt otänkbart att tillsätta en ny utredning.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

Herr talman! I de likalydande motionerna I: 879 och II: 996 har anhållits om utredning beträffande makas rätt att inträda i makes grupplivförsäkring mot avgift. I de remissvar som inkommit till utskottet i anledning av motio nerna har klargjorts, att denna fråga är ordnad för de allra flesta människor. I de fall som gäller den frivilliga grupplivförsäkringen är det i princip — för att inte säga till 100 procent — ordnat så att maka inträder i makes grupplivförsäkring. För att åstadkomma en sådan anordning måste man dock ha en viss anslutning och det finns alltjämt en del människor som inte kunnat få denna fråga ordnad. När nu dels AFA och dels Svenska försäkringsbolags riksförbund i remisssvaren anför att det inte behövs någon sådan utredning, därför att detta är ordnat för de flesta människor, kan det argumentet lika väl vara en motivering för att man bör se till att klara denna trygghetsfråga även för de grupper som inte har den löst. Det faktum att det gäller ganska få människor är inte någon motivering för att man skall avstå från att ordna försäkringen för deras vidkommande. Jag skulle i viss mån vilja betrakta detta som en lucka i den sociala tryggheten. Herr talman! Jag skall inskränka mig till detta och vill yrka bifall till reservationen av herr Ernst Olsson m.fl.

Herr talman! Vad det här är fråga om är egentligen ett slags grupplivförsäkring för änklingar som haft hemmafruar. Denna förmån finns ju redan i mycket stor utsträckning, som herr Larsson i Borrby sagt. Den finns i många fall som en anställningsförmån och i många fall som en grupplivförmån. Det är möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att komma överens om den, och det är möjligt för arbetstagarna, när de själva bildar en grupp som tar grupplivförsäkring, att skaffa sig även denna förmån. Om man inte kan få en arbetstagargrupp, är det möjligt att få en annan föreningsgrupp som grund för en sådan grupplivförsäkring. Om man inte har möjlighet att ordna en större grupp, kan man naturligtvis få individuell prövning, och då blir det högre avgifter. Herr Larsson i Borrby sade att man måste ha en viss anslutning. Jag vet inte vad han menar med det, men det är självklart att man måste ha en grupp om man skall ha en grupplivförsäkring. Det finns alltså alla möjligheter att få denna förmån. Skulle vi införa en lagstiftning, då arbetstagarna själva aldrig har begärt en lagstiftning, då saken i så många fall har ordnats och då den kan ordnas om man vill?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

Herr talman! I den motion som ligger till grund för allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 25 tas upp ett av vårt lands större samhällsproblem, nämligen de skador som drabbar den enskilda människan som är alkoholmissbrukare och såsom en följd härav samhällets kostnader på grund av al : koholmissbruk. Av de kostnader som antytts i motionen kommer en stor del på kommunerna. Statsbidrag utgår för vissa av dessa kostnader — t.ex. för nykterhetsnämndernas arbete — men trots detta torde kommunerna ha avsevärda kostnader för skador som uppkommit på grund av alkoholbruket. Staten får som alla vet de skattemedel som tas ut på alkoholdryckerna. Dessa medel uppskattas i årets statsverksproposition till drygt två miljarder kronor. Som en konsekvens härav borde staten ta på sig kostnaderna för kommunernas utgifter när det gäller alkoholförbrukningens sociala följder. Kommunerna borde helt befrias från kostnaderna på grund av alkoholskadorna. I den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet följer vi reservanter upp motionärernas yrkande och anhåller om utredning och förslag till statens övertagande av alla kostnader som uppkommer på grund av alkoholbruket. Motionen har varit på remiss hos Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Båda organisationerna förstår problematiken och vet att kommunerna har stora utgifter på grund av alkoholmissbruket, men man är samtidigt litet betänksam. Kommunförbundet är betänksamt av den anledningen att det är svårt att skilja mellan vad som är följder av alkoholmissbruk och vad som inte är det. Förbundet vill inte heller ha några specialdestinerade statsbidrag, när man nu i stort sett har kommit ifrån sådana. Dessa betänkligheter anser jag obefogade. Motionärerna har inte påyrkat någon speciell form för statens övertagande av kostnader på grund av alkoholskador utan har begärt en utredning, som skall ta upp problematiken i dess helhet och avge förslag. Ett sätt skulle kunna vara att använda en schablonmetod för täckande av de kostnader man anser vara kommunernas utlägg som följd av alkoholmissbruk. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Under de senaste decennierna har den vetenskapliga världen och därmed också en större allmänhet vaknat upp och reagerat mot den våldsamma miljöoch naturförstöring som hotar mänskligheten och våra samhällen. Den är rent av en fara för våra livsvillkor och den mänskliga existensen. Också våra ungdomsorganisationer har samfällt gått till aktion i miljöfrågorna. Allt detta är rätt och riktigt. även vi här i riksdagen måste lagstiftningsvägen göra vårt för att få till stånd en verklig miljöförbättring här i landet. Det finns emellertid också en kulturell och andlig miljöförstöring som är farlig och neddragande för vårt folk, enkannerligen ungdomen. Utvecklingen på detta område måste väl alla ansvarskännande medborgare beklaga och sörja över. Jag tänker på den »försnuskning» — ett ord som man mött i pressen på senare tid — som smugit sig in i våra massmedia, såsom filmer, TV och radio, i den kolorerade veckopressen och även i en del dagstidningar. De motioner som i dag behandlas och som konstitutionsutskottet yttrat sig över rör en annan del av detta område. Utgivandet av de pornografiska skrifterna tycks vara ett synnerligen vinstgivande projekt. Därtill kommer att utvecklingen gått mot en allt fränare och delvis sadistisk pornografi. Sexualiteten, detta fina instrument som hör vår skapelse till, har dragits ner i smutsen. Det stora och vackra begreppet »kärlek> kan inte ens nämnas i detta sammanhang. Dessa pornografiska skrifter och bilder demonstreras alltmer öppet i skyltfönster. I direktiven till den kommitté som tillsattes 1965 för att överse reglerna för bl.a. brott mot trosfrid och sårande av tukt och sedlighet heter det i fråga om begränsningen att en sådan främst bör motiveras av att den enskilde inte utan sin aktiva medverkan skall behöva ta del av sedlighetssårande framställningar. Men det är just detta man inte kan undgå genom vissa framställningar i massmedia och genom den ohöljda skyltningen av dessa snuskalster. Jag ser detta problem främst som en renlighetsfråga, och något måste göras från det allmännas sida. De två motioner som behandlas i utskottsutlåtandet är dels en trepartimotion, som även jag har undertecknat och där det yrkas att motionens synpunkter måtte delges den nämnda kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet, dels en motion med herr Joel Sörenson som huvudmotionär. I denna senare motion yrkas att riksdagen måtte uttala som sin mening att utvecklingen inom pornografiproduktionen och försäljningen av pornografiska tryckalster enligt allmänt godtagna demokratiska värderingar icke är önskvärd. Själv har jag intet att invända mot något av dessa förslag. Vi reservanter i konstitutionsutskottet har emellertid enat oss om ett uttalande att utvecklingen i fråga om spridning av pornografiska skrifter är djupt oroande och att samhället har ett ansvar för att åstadkomma en bättre ordning på detta område och därmed ett sundare andligt klimat. Dessa synpunkter understrykes genom hemställan att regeringen måtte överlämna de båda motionerna till den nämnda kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet, vilken utredning enligt direktiven också skall behandla dessa frågor. En mycket stor del av denna snuskproduktion exporteras till andra länder. Vårt skamfilade rykte i utlandet får förvisso ingen uppsnyggning härigenom. Från Österrike meddelades nyligen att den inflytelserika katolska or ganisationen »Katolischer Familienverband» vänt sig till landets justitieministerium med krav på att existerande lagar strikt skulle tillämpas på den skandinaviska pornografin. I en av de större tidningarnas senaste nummer fanns 19 annonser om pornografi från Sverige och Danmark. De svenska annonserna dominerade med de mest generösa och avancerade erbjudandena. Tilläggas kan att anmälaren var statsåklagaren i Österrike Franz Erhardt. Jag tror, ärade kammarledamöter, att vad som behövs i främsta rummet är inte strängare lagbestämmelser, utan att gällande bestämmelser bättre tillämpas. Säkert är det en oerhört svår uppgift för justitieministern och hans medhjälpare att i tid stoppa de värsta av dessa alster. Det är förvisso viktigt att våra domstolar och deras juryer, som är till för att bedöma bl.a. dessa skrifter, tar allvarligt på denna sak. Själv är jag medlem av en sådan jury och ser då ofta att försvarsadvokaterna lämnar in till rätten andra skrifter av detta slag under förmenande att de är betydligt »hårdare» men ändå har frikänts av vissa juryer och domstolar. Strängare bedömning härvidlag skulle vara en hjälp för justitiedepartementet när det gäller att i någon mån hejda den svällande porrfloden. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen, vari begärs att motionerna överlämnas till den nämnda utredningen.

Herr talman! Som huvudmotionär för en av de motioner som ligger till grund för utskottsutlåtandet vill jag också säga några ord. Jag tycker att det finns många och starka skäl för att reagera mot den nästan lavinartade utvecklingen i fråga om pornografins utbredning. Enligt min mening är det framför allt fyra skäl. För det första är det risk för skadlig inverkan på barn och ungdom. Det råder väl ingen tvekan om att de kan få en förvrängd syn på sexualetiken, att de ser sexualdriften helt frikopplad från ansvarskänsla. Jag vet att det finns delade meningar om pornografins skadlighet men jag vill ta ett exempel. Jag erinrar mig ett fall då en yngling för ett par år sedan efter att ha sett en film med inslag av mycket avancerad sexualitet gick ut och antastade en för honom okänd flicka. Det var första gången som han hade gett sig in på någonting sexuellt. Jag tycker att en sådan upplevelse, som säkert inte är enastående i sitt slag, utgör tillräckligt bevis för att det här rör sig om skadlig inverkan. Sunda förnuftet säger väl också att pornografin måste ha en negativ effekt, framför allt på vissa känsliga ungdomar. För det andra finns det indirekt risk för att familjebandens hållfasthet påverkas. Sedeslöshet som lätt uppammas av pornografin är ingen god utgångspunkt för samlevnad i äktenskap. Skilsmässan ligger nära till hands, och vi vet alla vilka negativa konsekvenser den i sin tur kan föra med sig, i synnerhet för barnen. För det tredje tycker jag att detta är en kulturfråga. Inte många, om ens någon, kan väl tycka att de allt djärvare och alltmer sadistiska pornografiska bilder som exponeras i allt fler skyltfönster och tidningskiosker är ett smakfullt inslag i vår kulturmiljö. Vi slår med rätta vakt om friheten i alla avseenden, men i detta fall skär den sig emot andra frihetsintressen. Den enskilde kan också göra anspråk på att befrias från att på allt fler platser och i allt fler sammanhang möta den pornografiska propagandan. Det gäller våra gator, där inslaget av ett allt större' antal pornografiskyltfönster utan tvivel stör den allmänna trivseln, och naturligtvis gäller det i ännu högre grad massmedia, inte minst TV som borde vara angelägen om att undvika varje inslag av sedlighetssårande eller sadistisk karaktär. Tyvärr gör man ibland medvetet eller omedvetet avsteg från vad god stil kräver, och i allmänhet tycks det då vara onödiga offer på konstnärlighetens altare, vilka närmast förefaller ha samband med historien om kejsarens nya kläder. Slutligen tycker jag att denna fråga berör vårt anseende. Utländska turister blir ofta förvånade och äcklade över det oblyga och ogenerade sätt på vilket pornografin saluföres i vårt land. Sverige är ju ett utpräglat exportland, och vi har ute i världen fått ett gott anseende för våra exportartiklar, som är av god kvalitet. Men det finns tyvärr undantag. Många svenska filmer med sexuellt utformade inslag och en rik flora av rent pornografiska alster utgör sannerligen ingen god propaganda för vårt land ute i världen. Efter vad jag erfarit har man i samband med underhandlingar i andra länder om hjälp med att hindra att det hit införes olika narkotiska gifter mötts av stark kritik över det andliga gift i form av pornografi som väller in i dessa andra länder från Sverige, och man har begärt att vi som motprestation skall söka förhindra den exporten från vårt land. Jag tycker det finns fullgoda och starka skäl för riksdagen att åtminstone på det sätt som föreslagits i reservationen reagera mot den utveckling som pågår och understryka vikten av en sanering och en förbättring på detta område. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Även med risk för att göra en del av kammarledamöterna be svikna genom att inte vid denna sena timme ta upp en debatt i förevarande ärende sedan »experterna» nu yttrat sig vill jag avstå härifrån.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

Herr talman! Jag kan som juryledamot sedan många år tillbaka i samband med bedömning av pornografiska skrifter omvittna att överflödet av sådana är stort och att deras ton blir alltmer förråad. Även om man skulle anse att vissa former av pornografi kan ha en positiv inverkan, måste en mycket stor del av de produkter som nu utges sägas ligga utanför gränserna för denna kategori av skrifter. Herr Nelander säger att en försvarsadvokat i en jurydomstol ofta kan hänvisa till att mycket värre alster än de som juryn har att bedöma blivit frikända i andra domstolar. Men herr Nelander har väl ändå klart för sig att varje jury är helt suverän att uttala sin mening. Jag hoppas att herr Nelander inte känner sig tvingad att rösta på annat sätt än han anser vara riktigt bara därför att vissa alster blivit frikända på annat håll. Justitieministern har ibland anklagats dels för att nu ha bragt till åtal ovanligt många skrifter, dels för att inte mycket snabbt ha framlagt en ny lagstiftning på området. Jag undrar dock om det finns något bättre sätt att pröva opinionen än att så som nu skett under ett par år följa de bedömningar som görs beträffande ett mycket stort antal alster i många domstolar. Det har därvid visat sig att opinionen är annorlunda nu än för låt oss säga tio år sedan, och bara detta är väl en ganska värdefull undersökning. Vidare sade herr Nelander att den försäljningsverksamhet som bedrivs på detta område är mycket vinstgivande. Vi har fått rapporter beträffande verksamheten här i Stockholm som visat att det blivit så många konkurrenter på området att en del företag gått i konkurs, och detta är kanske ett sätt att få hela marknaden sanerad. Dessa frågor har tidigare behandlats i riksdagen, och då uttalades den bestämda meningen att det inte borde få förekomma spridning av pornografiska skrifter och bilder i sådana fall där det fanns inslag av sadism. Jag hoppas att jurymännen inte som herr Nelander känner sig maktlösa utan reagerar sunt när de har att granska sadistiska tidningar och låter justitieministern få detta till vägledning när han skall framlägga en ny lag på detta område. Även i ett annat avseende har riksdagen bestämt sagt ifrån att det inte får ske någon spridning av dessa skrifter, nämligen då barn tagits in i dem. Vi ansåg att detta absolut inte fick förekomma. När det gäller dessa två områden tror jag inte att det råder några delade meningar, utan riksdagen intar här samma ståndpunkt som den gjort tidigare då dessa frågor behandlades. Jag är övertygad om att det nu kan genomföras en lagstiftning beträffande pornografin som har förankring i den allmänna opinionen. Vi kan inte vrida klockan tillbaka och ändra människornas uppfattning. Det finns nu en friare uppfattning, men det bör också finnas möjligheter att dra upp gränser mot direkt samhällsskadlig pornografi. Jag kan inte se att föreliggande motioner kan tjäna till någon vägledning för vare sig justitieministern eller kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet. I dessa motioner har man sammanställt pornografi med narkotikaproblemet. Det är ingen hållbar grund för en bedömning. Jag tycker därför att det är bäst, om dessa motioner inte överlämnas till kommittén. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig erinra om att en tryckfrihetsjury inte är fullt så suverän som man kunde få ett intryck av när man lyssnade till fru Eriksson i Stockholm. Självfallet är en jury suverän i förhållande till alla andra juryer som har fällt omdömen om andra skrifter, men det finns en, vars ord tar över juryns i tryckfrihetsmål, och det är domaren. I ett svenskt tryckfrihetsmål har domaren möjlighet att ändra juryns utslag, men endast i friande riktning. Har juryn sagt oskyldig, kan domaren icke säga skyldig, men har juryn sagt skyldig, kan domaren säga oskyldig — och gör det ibland. Nu håller det på att utbildas en serie prejudikat, inte så mycket genom domstolsutslag utan mera genom åtalspraxis. Det går faktiskt till så vid våra tryckfrihetsdomstolar i dag, att försvarsadvokaterna föredrar listor och läser högt, inte i första hand ur skrifter som har blivit frikända av domstol utan ur sådana som aldrig har kommit under domstols prövning därför att justitieministern och hans ombud inte har inskridit. Det har i varje fall sagts mig att denna praxis nu börjar göra verkan på så sätt, att domstolarna känner sig bundna av denna mycket fria åtalspraxis. Jag brukar verkligen inte, herr talman, i oträngt mål tala för en begränsning av tryckfriheten. Kammarens 1ledamöter har flera gånger hört mig tala i annan riktning, och jag kommer att göra det också i fortsättningen. När jag ändå har skrivit under reservationen och således vill överlämna motionerna till den omnämnda utredningen — jag håller gärna med fru Eriksson om att de är ganska valhänta — så är det av ett alldeles speciellt skäl. Utredningen tillsattes för några år sedan i vad jag tror var ett annat opinionsläge än det nuvarande. Dess direktiv kan väl i stort sett sägas gå ut på att göra lagstiftningen mera generös än den varit — d. v. s. att anpassa lagstiftningen till den generösa praxis som sedan en tid råder. Men jag har ett mycket bestämt intryck av att opinionen håller på att svänga tillbaka och att det kunde vara skäl att riksdagen lät utredningen få en känsla av att vi kanske har börjat bli mera tveksamma än både regering och riksdag var för ett par år sedan, när utredningen började sitt arbete. Det är väl egentligen den enda effekt dessa motioner skulle kunna tänkas ha, ty egentligen ger de inte något uppslag som inte utredningen ändå måste pröva och efter vad jag tror mig veta redan är långt inne i prövningen av. Men det har ju verkligen skett någonting under låt mig säga de två senaste åren. Jag får mig tillsänt en hel del av denna produktion, och jag vill anföra ett enda ganska färskt exempel, dock såvitt jag vet tillräckligt gammalt för att ha passerat preskriptionsgränsen sex månader och aldrig komma under domstolsprövning. Det gäller en bok — en stor och fin bok, normalt romanformat, god teknisk standard, rikt illustrerad. Jag skall inte reklamera för den genom att tala om vad den heter, men den handlar om en grupp unga flickor i åldrarna 12, 15 och 17 år, ridskoleelever på sommarläger. Och hela boken på cirka 300 sidor är en enda lång orgie med dessa flickor och — ingalunda i första hand med stallpersonalen utan med hästarna. Det är den typen av pornografi som nu börjar dominera produktionen.

Jag skall gärna säga att jag ställer mig tveksam i fråga om detta uppslag, och det har därför inte kommit med i reservationen. Det har skett av två skäl. Det första är att jag när det gäller pornografi i denna mycket grova form, som jag givit ett exempel på men som det finns gott om, har svårt att nöja mig med tanken att man bara skall så att säga rensa skyltfönstren. Jag tror att vi behöver ha kvar ett instrument att även begränsa produktionen av den sortens litteratur, inte bara skyltningen med den. Det andra skälet är det mera tryckfrihetsrättsligt principiella. Jag är mycket tveksam mot att i tillämpningspraxis på detta område införa ett sådant instrument som ett hinder mot marknadsföringen. Jag har en stark känsla av att det strider mot tryckfrihetsförordningens anda och även dess bokstav. Det lutar åt att »i annan ordning än denna förordning föreskriver», eller .hur det nu heter, försöka inskrida mot det tryckta ordet och det kan vara tveksamt. Jag kan inte helt frigöra mig från parallellen med det beryktade transportförbudet under andra världskriget som ett sätt att inskrida mot framställning och distribution av det fria ordet med andra medel än tryckfrihetsförordningens. Jag ställer mig alltså tveksam till dessa åtgärder. Jag ser gärna att de får prövas och bedömas, men det behövs en allsidigare bedömning. Herr talman!

Denna opinion var säkerligen för ett par år sedan rätt mycket för en viss liberalisering — jag hoppas att alla våra liberala vänner inte tar illa upp för denna fula användning av ordet. drift funnes, kunde bli delaktiga av sådant stöd,

Herr talman! Jordbruksutskottets utlåtande nr 8, som nu föreligger till behandling, är föranlett av ett antal motioner, vari föreslås att sådan ändring görs av bestämmelserna rörande statligt stöd till jordbrukets rationalisering m.m. att möjligheter ges för deltidsjordbrukare att erhålla statliga lånegarantier för investeringar. Denna fråga är inte ny, utan den har återkommit alltsedan 1967 års nya riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken ställde deltidsjordbrukarna utanför möjligheterna att få kreditgarantier för rationalisering. Motionärerna anser att de nuvarande bestämmelserna inte är rättvisa och har därför åter tagit upp denna fråga motionsvägen. Många av dessa deltidsjordbrukare har samtidigt säsongarbete, andra är hantverkare etc. och garanterar därigenom en god service i glesbygden, icke minst åt sommarstugeägare. Många driver sitt jordbruk både effektivt och rationellt med olika specialodlingar och dylikt. Dessutom är det viktigt att människor bor kvar ute i bygderna och därmed lättar trycket på tätorternas bostadsköer. Tack vare bilismen är det nu möjligt att ha sin bostad på något avstånd från arbetsplatsen. Vidare kan man anse det vara viktigt att redan gjorda investeringar utnyttjas. Dessa kreditgarantier kommer icke att kosta samhället något, vilket däremot omställningseller avgångsbidragen gör. Det må tilläggas att för många av dessa deltidsjordbrukare är en omskolning ej tänkbar av åldersskäl. Nedläggningen blir alltså dyrare och bidrar till att öka och försvåra problemen för dem som bor kvar i bygden. Vi har här i riksdagen under de senaste åren haft att behandla åtskilliga motioner om åtgärder för att bevara bygderna öppna så att de ej förbuskas. Det bästa medlet häremot är att uppmuntra de deltidsjordbrukare som önskar vara kvar genom att ge även dem möjlighet att erhålla kreditgarantier för rationalisering. Detta är desto mera önskvärt som den nuvarande utvecklingen av rationaliseringsinsatserna visar, att garantilån beviljas till uppbyg gandet av produktion av fläsk och ägg i mycket stor skala. Att ge denna rent industriella verksamhet kreditgarantier men utestänga deltidsjordbrukare från sådana är ej riktigt. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen av herr Carl Eskilsson m.fl.

Herr talman! Det är i egenskap av motionär — jag har avlämnat motionen II: 269 — och reservant som jag har begärt ordet. Enligt 1967 års riksdagsbeslut skall tillkomsten och fortbeståndet av småjordbruk inte främjas av statsmakterna, inte heller i fråga om sådana jordbruk vilkas innehavare har sin huvudsakliga sysselsättning utanför jordbrukseller skogsbruksnäringen. Bakom beslutet ligger den föreställningen att dessa jordbruk inte kan drivas effektivt och rationellt. Detta är enligt min åsikt en synnerligen märklig uppfattning. De tekniska framstegen har skapat goda möjligheter även för en deltidsjordbrukare. I många delar av vårt land kan dessa småbruk också vara en mycket lämplig driftform — sett från såväl den enskildes som samhällets synpunkt. En person kan ha ett arbete, men bredvid detta kan han ha ett jordbruk där han själv, hans hustru och barn kan utföra ett meningsfyllt arbete. Hustrun kan på det sättet i många fall hjälpa maken med familjens försörjning. Det är kanske den enda möjlighet hon har att få ett arbete i den trakten. Den arbetsinsats hon därvid gör kan vara minst lika betydelsefull och värdefull som om hon utförde ett annat arbete, och det bör därför inte nedvärderas. Familjens bostadsfråga kanske också är bra löst; familjen trivs på fastigheten och vill bo kvar. Från landskapsvårdande synpunkt borde en sådan livsform också vara till fördel. Om vederbörande vill förbättra sitt jordbruk genom täckdikning eller ombyggnad av ladugård och lagerhus kan han emellertid inte få statligt stöd enligt nuvarande bestämmelser. Om jordbruket hade varit större och betraktats som ett bärkraftigt jordbruk skulle det ha gått bättre. Man talar mycket om att ge människorna i vårt samhälle lika möjligheter. Så sker inte i detta fall; innehavaren av ett mindre jordbruk diskrimineras. Regeringspartiet har gjort en helomvändning. Tidigare ville man hjälpa de små i samhället och ge dem samma chans som alla andra. Nu har man sprungit ifrån den ståndpunkten, och jag beklagar detta. Här finns det dock en möjlighet till ändring av dessa missförhållanden. Den möjligheten har man om man röstar för reservationen vid detta utskottsutlåtande, och jag vill yrka bifall till densamma.

Herr talman! I de motioner som vi nu behandlar hemställs om sådan ändring i bestämmelserna angående kreditgaranti till jordbrukare att även deltidsjordbrukare kan komma i åtnjutande av sådan garanti. Utskottets majoritet framhåller emellertid att »bärande skäl talar för att de statliga resurser, som ställs till förfogande i rationaliseringsverksamheten, alltjämt bör inriktas på uppbyggnaden av enheter av sådan storlek att de har möjligheter att på sikt bedriva en effektiv och konkurrenskraftig produktion». Utskottet tillägger: »Dessa företag är ofta mycket kapitalkrävande, varför deras behov av finansieringsstöd är stort.» Utskottet avstyrker med denna motivering motionerna. Denna motivering för avslag bottnar i ett arealtänkande som kan bli ödesdigert för framtiden, om man inte har något till övers för den grupp av människor som här berörs. Motionärerna har inte tänkt sig att nu rubba denna målsättning, men anser att det skulle vara en rättvisesak om även de s.k. deltidsjordbrukarna kunde komma i åtnjutande av de statliga stödåtgärder som 1967 års beslut om stöd till jordbrukets rationalisering innebär, alltså en komplettering till den nuvarande förordningen. Skälen för en komplettering av rationaliseringsbestämmelserna i den begärda riktningen är många och tycks framträda allt tydligare. Den statliga förkärleken för skapande av enbart större jordbruk bottnar ofta i ett olyckligt arealtänkande, vars fördelar man hoppas på men ännu inte vet någonting om. Dessa jordbruk är, som utskottet själv framhåller i sin skrivning, ofta mycket kapitalkrävande, varför deras behov av finansieringsstöd är stort. Vi har inte heller någon säker erfarenhet av att de med stora medel och statlig borgen skapade KR-jordbruken är ekonomiskt och socialt livsdugliga. Den nuvarande utvecklingen med att bevilja statslån till fläskoch äggproduktion i industriell skala samtidigt som man utestänger stora grupper av våra deltidsjordbrukare från denna förmån kan heller inte från samhällets synpunkt anses vara riktig. Dessa stora anläggningar befaras också skapa problem vad avser såväl djurens trivsel som miljövården. Det kommer troligen inte att lyckas att driva en landsbygspolitik utan att ta hänsyn till vårt lands topografi och de olika bygdernas egna förutsättningar. Det är här de s.k. deltidsjordbrukarna kommer in i bilden. De har under gångna tider fyllt en stor uppgift på landsbygden och detta gäller alltjämt, även om jordbruk på två, tre eller fyra hektar åker och en allsidig konventionell drift — alltså det som förr kallades stödjordbruk eller arbetarsmåbruk — i fortsättningen inte kommer att spela en så stor roll. Men samtidigt börjar allt fler och allt större jordbruk att fungera som deltidsjordbruk. Deltidsjordbruket är i dag oftast av den storleksgrupp som tidigare kallades familjejordbruk, och det är inte ovanligt att dessa brukningsdelar nu har upp till 20—30 tunnland åker. Denna utveckling har kunnat ske genom att mindre bundna driftformer kommit till användning och genom att även mindre jordbruk med teknikens hjälp sköts med en liten insats av mänsklig arbetskraft. Denna utveckling är ju inte ny men har under senare år påskyndats genom mekanisering och modernisering av driften. Den härigenom lösgjorda arbetskraften kommer som regel till användning för andra sysslor, och det är från denna grupp som andra näringar delvis hämtar sin reservarbetskraft, både manlig och kvinnlig. Detta förhållande är heller ingen nyhet. De mindre jordbrukarna har nästan alltid haft arbetsuppgifter och således inkomster från arbeten utanför den egna gården. Det har alltid funnits människor på den svenska landsbygden som haft mindre jordbruk och även haft dessa som boplats. Men utvecklingen har även givit fördelar för deltidsjordbrukarna. Bilen t.ex. ger även småbrukarna möjligheter till ett större operationsområde, och det betyder numera inte så mycket om arbetet ligger på längre avstånd från boplatsen. Deltidsjordbruken är också en tillgång för landskapsvården. Lika väl som de bidragit till att skapa det ljusa och vackra landskap vi vant oss vid, kommer de att i fortsättningen även underlätta vidmakthållandet av landskapsbilden. Självfallet kan man inte klara av all miljövård och landskapsvård som helhet enbart genom att behålla några jordbruksenheter mer eller mindre, men för varje brukningsdel som kan hållas levande blir landskapsvårdens problem mindre. En invändning som framskymtat i debatten även i denna kammaren vid tidigare tillfällen är att det skulle vara för arbetsamt att förena jordbruk med annat arbete och att detta ofta kommer att gå ut över hustrun och den övriga familjen. Kombinationerna är ju många och kan inte bedömas generellt, men det blir den enskilda familjens sak att pröva hur den vill ordna för sig. Jämfört med det dubbelarbete som ofta förekommer i familjer inom tätorterna blir nog dessas insatser i många fall hårdare och med hänsyn till barnen och samhällets kostnader ogynnsammare än vad arbetet och passningen vid ett mindre jordbruk behöver vara. Ja, herr talman, det finns många människor i vårt samhälle som av olika anledningar inget hellre önskar än att komma bort från tätorternas jäkt till en lugnare miljö. De skulle säkerligen acceptera den boendeform, som deltidsjordbruket ger, för att vid sidan om sitt jordbruk fortfarande kunna ägna sig åt något slag av servicearbete, om de finge del av samhällets stöd och sympati. Många nuvarande brukare vill också fortsätta med denna driftform. Är det då inte orimligt att den som har eller vill överta ett litet jordbruk inte kan få något stöd, medan samma familj, om den i stället bygger ett bostadshus i en tätort, får en betydande statlig hjälp? Deltidsjordbruken bör därför enligt vår mening och i hela samhällets intresse få bestå och accepteras som en företagsform så länge det finns människor som önskar bruka dem och som i denna boendeform finner en tillfredsställande miljö med trivsel och frihet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Eftersom arbetsdagen har blivit lång skall jag fatta mig kortkort. Riksdagen har både 1967 då man tog ställning till den nya jordbruks Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk politiken och 1968 haft att pröva den fråga som de föregående talarna har berört och som nu föranlett reservationen till jordbruksutskottets utlåtande nr 8. Riksdagen har vid båda dessa tillfällen avvisat liknande framstötar. Något nytt har inte tillkommit som bör leda till att deltidsjordbrukare, som har sin huvudsakliga försörjning av annan sysselsättning än jordbruk, i större utsträckning än vad som nu är fallet skall få utnyttja de statliga resurser som i rationaliseringssyfte ställs till förfogande åt dem som för sitt uppehälle är beroende av jordbrukets lönsamhet och avsättningsmöjligheter. Har något inträffat så är det att vi i stället för att närma oss den 80-procentiga = självförsörjningsgraden har kommit över de 90 procenten, vilket i sin tur innebär att både jordbrukare och konsumenter får vara med att betala jordbrukets exportförluster. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till jordbruksutskottets utlåtande nr 8.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga diskussionen, men jag vill bemöta herr Johansons i Västervik påstående att ingenting hänt på detta område. Vi skall ha klart för oss att även om det inte hänt särskilt mycket, så har ändå inte de tankegångar som från visst håll låg bakom 1967 års beslut kunnat följas. Här berörs nämligen så många människor som inte kunnat få ett annat arbete utan alltså nödgats vara kvar vid sitt jordbruk. De borde få sin chans och en möjlighet till stöd på sätt som vi föreslagit. Det är en rätt väsentlig fråga. Herr Johanson i Västervik kom också in på överproduktionen inom jordbruket. Jag anser emellertid inte att man bör dra in denna i de här resonemangen. De människor det gäller är kanske i medelåldern eller däröver. De skulle säkerligen kunna få en betyd ligt bättre tillvaro och bättre möjligheter för framtiden utan att självförsörjningsgraden i någon nämnvärd utsträckning behövde beröras. och effektiva familjejordbruk Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande behandlas ett motionspar från centerpartister, där vi tar upp frågan om åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk. Det svenska jordbruket består i dag till 80 procent av gårdar under 20 hektar. Det primära målet för strukturrationaliseringen måste enligt min uppfattning vara att göra dessa enheter bärkraftiga. För att så skall kunna ske måste rationaliseringsverksamheten inriktas på att successivt bygga upp ratio nella familjeföretag. Jag har en känsla av att sedan riksdagsbeslutet 1967 en stor del av rationaliseringsstödet utgår till redan befintliga större enheter. Just med tanke på att en så stor del av det svenska jordbruket består av enheter med mindre än 20 hektar borde rationaliseringsåtgärderna i första hand inriktas på att av dessa mindre enheter skapa bärkraftiga familjejordbruk. Man ser ofta exempel på att jordbrukare vägrats förvärvstillstånd eller lånegaranti när de vill förvärva eller rationalisera jordbruk med arealer upp till 30 hektar. Enligt min uppfattning har den som vill driva en intensiv och allsidig produktion på ett jordbruk av denna storlek möjlighet att göra detta fullt bärkraftigt. Vad sker då med dessa gårdar när förvärvstillstånd eller lånegaranti vägras? I många fall görs sammanläggning med ett redan befintligt fullt bärkraftigt jordbruk, och det är inte överensstämmande med vår uppfattning on rationaliseringspolitiken. Utskottsmajoriteten har i utskottsutlåtandet hänvisat till det riksdagsuttalande som gjordes 1967, då man konstaterade att familjejordbruken under överskådlig tid skulle komma att dominera det svenska jordbruket. Till följd härav, sade man, väntades arbetet med att bygga upp bärkraftiga familjejordbruk under överskådlig tid komma att dominera rationaliserings: verksamheten. Men när det gäller att göra ett uttalande om att rationaliseringssträvandena i första hand bör inriktas på åstadkommande av bärkraftiga och effektiva familjejordbruk, då vill inte majoriteten vara med. Företagsekonomiske undersökningar visar att effektiva ock bärkraftiga familjejordbruk har god konkurrenskraft gentemot de större fö retagen. Därför bör även i framtiden familjejordbruket vara den dominerande företagsformen i vårt land. För mig framstår det som ytterst an Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk geläget att riksdagen gör ett uttalande där vi klart poängterar att det viktigaste är att av de icke bärkraftiga jordbruken skapa bärkraftiga familjejordbruk. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen av herr Eskilsson m.fl.

Herr talman! I mitt anförande i det närmast föregående ärendet, som gällde deltidsjordbruken, nämnde jag den tendens som synes utveckla sig beträffande kreditgarantierna genom att mycket stora enheter får konkurrera med familjejordbruken om dessa garantier. Denna tendens i utvecklingen är oroande, och därför har motionärerna hemställt om att jordbrukets rationalisering i främsta rummet skall inriktas på åstadkommande av bärkraftiga och effektiva familjejordbruk. Motionärernas yrkande sammanfaller med reservanternas. Eftersom herr Josefson redan utförligt har redogjort för reservationen och jag helt kan instämma i hans anförande, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Reservanterna har här provocerat till en debatt om »påvens skägg». Utskottsmajoriteten är ju helt ense med reservanterna om att enfamiljsjordbruket under överskådlig tid kommer att ha en stark dominans. En undersökning som gjordes under fjolåret visar också att så varit fallet under den tid som gått efter den senaste jordbruksreformen. Varför går vi då inte med på ett uttalande av riksdagen att enfamiljsjordbruk skall ha detta företräde? Anledningen är att det inte finns något som helst motiv härför. Varför inte låta de olika företagsformerna få konkurrera fritt? En sådan konkurrens kommer inte, såvitt jag förstår, att på något sätt lägga hinder i vägen för familjejordbruket. Under det gångna året har, såvitt jag fått veta, ingen enfamiljsjordbrukare som begärt kreditstöd blivit avvisad på grund av att det saknats tillräckligt med pengar. Till yttermera visso har årets riksdag beslutat att förstärka kreditgarantiramarna med sammanlagt 50 miljoner kronor. Det är således ingen risk för att ett traditionellt företag av den större eller mindre typen inte skall få begärt stöd av den anledningen att det inte finns tillräckligt med pengar. Av dessa skäl vill jag rekommendera reservanterna att lugna sig.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

Herr talman! Jag begärde ordet därför att herr Lundmark hänvisade till ett uttalande i utskottsutlåtandet, där det heter att en inom lantbruksstyrelsen för budgetåret 1967/68 genomförd undersökning visar att enfamiljsjordbruken under nämnda budgetår dominerat starkt bland de företag som erhållit stöd. Det beror nog litet på hur man Jläser siffrorna. Om man inte tar hänsyn till struktursammansättningen när det gäller de företag som fått kreditgarantier, kan man säga som utskottet har gjort och som herr Lundmark apostroferat. Men om man tar hänsyn till struktursammansättningen beträffande de företag som fått lån, blir bilden litet annorlunda. Vi kommer nämligen då fram till att jordbruk från 2 till 30 hektar — och inom den gruppen finns Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk 87 procent av alla jordbruk — endast har fått 35 procent av driftslånen och 32 procent av förvärvslånen. Om vi sedan tar nästa grupp, från 30 hektar till 530 och däröver, utgör dessa bara 13 procent av samtliga jordbruk, men de har fått 67 procent av driftslånen och 68 procent av förvärvslånen. Där blir bilden alltså litet annorlunda och tyder på att det är de något större enheterna, de som redan i dag är familjejordbruk, som har fått huvudparten av kreditgarantierna. De mindre jordbruken däremot, som man enligt beslutet 1967 skulle »successivt bygga upp», som det hette, till bärkraftiga jordbruk eller familjejordbruk, har inte fått motsvarande andel.

Detta är som vi ser det felaktigt. Det är de små som i första hand behöver stöd för att bygga ut sin mindre gård till en större. Lantbruksnämnderna har ju endast att behandla lånen till förvärven. När det gäller förvärven är tendensen tyvärr hos vissa lantbruksnämnder sådan som herr Josefson i Arrie sade, att man kapar bort de mindre. I varje fall de lantbruksnämnder vi känner till har satt gränsen vid 30 hektar; därunder erhålls inga kreditgarantier. Men låt mig peka på en annan sak.

Även om inte besittningstryggheten är densamma vid arrende som vid köp kan man förstärka besitt ningstryggheten vid arrende. Här kan man alltså avhjälpa bristen genom att följa den reservation i utredningen som går ut på att s.k. sidoarrenden skall få samma besittningstrygghet som de Övriga arrendena. Det är i huvudsak på sidoarrendena som de mindre jordbruksenheterna kan byggas upp till större, och det bör en ekonomiskt svagare jordbrukare klara om han nu inte kan köpa. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag får ge herr Hansson i Skegrie rätt i att enfamiljsjordbruket inte är något entydigt begrepp. Det varierar med hänsyn till produktionsinriktningen och geografisk belägenhet. Den långt drivna mekaniseringen gör att enfamiljsjordbruket ibland kan bli ett arealmässigt ganska stort jordbruk. Vilka storleksgrupper som har fått pengarna är väl ganska ointressant för enfamiljsjordbrukarna, i den mån de har fått vad de begärt.

Som jag tidigare nämnde har också kreditramarna förstärkts ytterligare. Därför tror jag inte att enfamiljsjordbrukarna behöver vara ängsliga. Frågan om ett riksdagens uttalande i detta ärende, som man körde fram med vid reformens genomförande 1967, har jag uppfattat som något av en prestigesak. Det är helt visst ingen fara på taket för vare sig den ena eller den andra kategorin med den ordning sonm nu gäller.